Herr talman! Först vill jag tacka Maj-Lis Lööw för det långa och utförliga svaret. Jag vill ändå börja med att göra en övergripande sammanfattning i vad gäller de utvisningshotade kurderna, som tidigare hade kommunarrest. De har inte begått något brott, de är inte misstänka för att ha begått något brott, men regeringen bedömer att de kan tänkas begå brott. Det är den logiken på högsta nivå som jag har litet svårt att hänga med i. Ingenting har förändrats i sak under dessa år. De utvisningshotade kurderna har hela tiden hävdat att de inte tillhör organisationen PKK, något som de säger att man inte kan göra om man befinner sig utanför Kurdistan. Men de har sagt att de sympatiserar med och stöder PKKs kamp. Det gör de fortfarande, trots erbjudande från säpo om att de skulle slippa utvisning om de bara offentligt tog avstånd från PKK. Alltså återstår aktivitetsnivån. Vad betyder aktivitetsnivån i detta sammanhang? Våra terroristbestämmelser anser Maj-Lis Lööw vara nödvändiga för att vi skall kunna skydda oss mot terrordåd. Jag vill hävda att för att förhindra terrorism är den här lagen absolut oanvändbar. Om man har att göra med terrorister, har de all möjlighet i världen att utföra terrordåd trots kommunarrest. En tidigare utländsk medborgare, som blivit svensk medborgare, anklagades för terroristisk aktivitet och lagfördes enligt rättegångsbalken. Det fallet visar att det är möjligt att använda sig av rättegångsbalken när man har med terrorister att göra. Att den inte är en lag som fyller sitt syfte tycker jag framgår ganska klart av det faktum att inget annat demokratiskt land har en liknande lag. Däremot finner man liknande metoder i länder som vi brukar kalla diktaturer. Då används liknande repressioner enbart för att terrorisera människor. Sedan påstår Maj-Lis Lööw att beslutet om utvisning och kommunarrest har skett på väl grundade utredningar och att dessa utredningar dessutom visar att det föreligger fara för terrorism. Orden ''grundade'' och ''visar'' är kraftigt understrukna i svaret. I den nu pågående buggningsrättegången har det framkommit att säpo samarbetat med den Turkiets säkerhetstjänst MIT. Hur har det samarbetet används i den välgrundade utredningen och pågår ett sådant samarbete fortfarande? Därefter påpekar Maj-Lis Lööw att det inte var i egenskap av kurder som dessa kurder dömdes till utvisning och därefter kommunarrest. Vad gjorde regeringen 1984 för kurderna? Jo, man terroriststämplade en av deras organisationer, men man gjorde inget och gör fortfarande inget för att analysera orsakerna till att kurder tar till vapen mot den turkiska regimen. Jag tycker inte att vi kan slå oss för bröstet och säga: Vad var det vi sade. Vi har verkligen inte gjort mycket för det kurdiska folket. Hur har vi stött kurderna i deras kamp? Vad gör vi i dag när turkarna har förstört byar och tvångsförflyttat människor? Vad gör vi för alla de tusen hemlösa som nu inför vintern bor i tält? Vad gör vi för alla fängslade kurdiska barn som Amnesty rapporterat om? Jag tycker verkligen att det är att dra långtgående slutsatser av en av pressen feltolkad intervju i TV, när Maj-Lis Lööw kommer med påståendet att PKK officiellt har tagit på sig ansvaret för morden i Sverige. Jag har i dag på morgonen sett alla de utsändningar som har sänts med anledning av Lööw gjort det? Jag måste även ställa frågan: När har Maj-Lis Lööw börjat förlita sig på PKKs uppgifter? Det har inte jag gjort ännu. Jag tar mina uppgifter från annat håll. Vad gör vi för det kurdiska folkets kamp i Turkiet, förutom att vi har terroriststämplat deras organisation? Kommer uppgifterna om de utvisade kurdernas politiska aktiviteter från turkisk säkerhetspolis? Pågår det även i dag samarbete med turkisk säkerhetspolis?

Herr talman! Det är en omfattande redogörelse som invandrarministern har gjort av denna sak. Jag tycker att det är bra att vi får denna redogörelse. Dokumentet ger också besked om gällande lagstiftning och den praxis som tillämpas. Att bedöma dessa frågor är en mycket delikat uppgift. Det är svåra överväganden som måste göras. Det som jag tycker är beklagligt, samtidigt som det naturligtvis finns anledning att uttala sin uppskattning över de ändrade beslut som har fattats, är att det, sex år efter det att det första beslutet fattades, alltjämt finns vissa restriktioner. Det som är särskilt problematiskt i den här situationen är att det väcks åtal efter åtal på grund av de överträdelser som har gjorts. Här dömer domstolarna ut olika straff. I en del fall döms det till böter, i andra fall till fängelse. De här rättegångarna kommer såvitt man kan se att döma att fortsätta. Jag tycker, oavsett de invändningar som kan göras av rättslig art, att det nu är hög tid att låta nåd gå före rätt, att göra ett definitivt slut på hela denna sorglustiga historia. Det skulle inte innebära någon större olägenhet sett ur regeringens och myndigheternas synpunkt att göra på det sättet. Om man befarar att någon har för avsikt att konspirera, förbereda eller göra försök till något brott har vi en rättsapparat för att beivra detta. Man kan även bedriva spaning av denna anledning. Myndigheterna står ju inte utan maktmedel i en sådan situation. Som framgår av interpellationssvaret står bara en av de berörda så att säga vid sidan om, eftersom han sitter i fängelse. I övrigt har det inte så långt man kan bedöma av det offentliga materialet framkommit att det skulle finnas några särskilda hinder för att göra på det sätt som jag förordar. Det finns också anledning att före ett sådant beslut verkligen noggrant granska om alla utsagor i protokollen håller i dag, sett i ljuset av vad vi numera vet. Det förefaller inte särskilt troligt att så skulle vara fallet med hänsyn till att sex år har gått och det inte har inträffat något anmärkningsvärt med berörda personer utom i ett enda fall. Låt mig slutligen säga något om frågornas fortsatta handläggning. Det är av stort intresse att det läggs fram ett lagförslag på grundval av den s.k. terroristkommitténs förslag. Jag hoppas verkligen att det förslaget kommer redan under våren. Kan vi, Maj-Lis Lööw, räkna med det? I svaret står att ett förslag läggs fram nästa år. Men det vore också intressant om Maj-Lis Lööw ville kommentera mina synpunkter om möjligheterna att helt upphäva utvisningsbesluten.
Herr talman! Jag vet inte om jag har anledning att kommentera så mycket av det Hans Göran Franck har sagt. Han har ju på ett förtjänstfullt sätt beskrivit det dilemma som det innebär när ett utvisningsbeslut inte kan verkställas. Hans Göran Francks slutsats är att det är dags att låta nåd gå före rätt. Han frågar om jag är beredd att verka för det. Hans Göran Franck vet att regeringen så sent som den 11 oktober fattade ett beslut mot bakgrund av den kontinuerliga översyn som vi hela tiden har gjort. Som jag har påpekat fattade vi också ett beslut så sent som i augusti förra året. Självklart kommer vi att fortsätta att följa frågan. Jag har inte anledning att i dag göra någon annan bedömning än den jag gjorde den 11 oktober mot bakgrund av det material som jag hade att bedöma. Jag kan vidare direkt tala om för Hans Göran Franck att vår avsikt är att förelägga riksdagen en proposition till våren Jag försökte mycket noggrant besvara de frågor som Berith Eriksson ställde i sin interpellation. Det är klart att det inom ramen för en interpellationsdebatt går att sträcka sig ganska långt vid sidan om det som rör själva interpellationen. Men jag besvarade de tre mycket konkreta frågorna i interpellationen och gjorde därutöver, som både Berith Eriksson och Hans Göran Franck har vitsordat, en fyllig redovisning av ärendet. Berith Eriksson återkommer därefter med frågor om hur vi har stött kurderna i deras kamp i Turkiet förutom att vi, som hon säger, har terroriststämplat deras organisation i Sverige. Jag vill påpeka att det senare är en sanning med modifikation. PKK är bara en av kurdernas organisationer i Sverige. Jag har träffat företrädare för många andra organisationer som representerar kurdiska invandrare i Sverige.

Om jag hade varit förberedd kunde jag också ha diskuterat hur vi har stött kurderna i Turkiet. Men uppriktigt talat ligger det på en annan ministers bord.

Herr talman! Maj-Lis Lööw missförstod mig om hon uppfattade det som om jag talade om hur regeringen har stött de kurdiska organisationerna i Sverige. Det handlade inte om det utan om i vad mån regeringen, samtidigt som den tog ställning för att PKK var en terroristorganisation, verkligen försökte göra någonting för att stödja det kurdiska folket i dess kamp i Turkiet. Försökte regeringen utröna varför den kurdiska organisationen i Turkiet tog till vapen? Maj-Lis Lööw nämnde att regeringen hade lättat på restriktionerna så att de terroriststämplade kurderna bara behövde anmäla sig en gång i veckan på en polisstation.

Det har de inte gjort sedan 1984. De har fortfarande ett utvisningsbeslut över sig. De kommer naturligtvis inte heller i fortsättningen att anmäla sig på polisstationen en gång i veckan. Maj-Lis Lööw anser alltså att denna anmälningsplikt är ett bra instrument för att förhindra terroristaktiviteter. Eftersom man bedömer dem som terrorister och farliga för Sveriges säkerhet, skall således denna anmälningsplikt räcka för att skydda svenska folket. Det är faktiskt fråga om ett spel för galleriet.
Herr talman! Det kan inte vara särskilt svårt att sätta sig in i vilken oerhörd press de berörda kurderna, deras familjer och kamratkrets har fått utstå till följd av denna kommunarrest som har varat i sex år. Jag anser att mycket starka humanitära skäl talar för att göra rent bord med detta. Men det finns också några juridiska skäl, som jag skulle vilja fästa Maj-Lis Lööws uppmärksamhet på. Jag nämnde redan i mitt tidigare inlägg att det fortsätter rättegångar mot ett flertal av dessa människor och att det döms ut även fängelsestraff i dag. Jag kan säga att jag är förvissad att de här processerna kommer att fortsätta och att man kommer att försöka få till stånd prövning i högsta domstolen ännu en gång. Det som Maj-Lis Lööw säger i svaret är i och för sig korrekt, att högsta domstolen i två fall har ogillat talan. Problemställningen har varit om det rört sig om en frihetsinskränkning, som inte fordrar rättegång, eller om det är ett frihetsberövande, då man måste göra en rättslig domstolsprövning av saken. Jag vill nämna att höagsta domsolen i det ena rättsfallet ansåg att tiden inte hade varit tillräcklig, och då var det omkring tre år. I det andra fallet bifölls åklagarens talan på den grunden att man ansåg att vederbörande bodde i en så stor stad att inskränkningen därför inte vore tillräcklig. Men tiden går, och det måste finnas en yttersta gräns, både för domstolen och för Maj-Lis Lööw som ansvarigt statsråd, när man säger att nu kan vi inte hålla på längre. Den tidpunkten är nådd nu, enligt min mening. Det är orimligt att det här skall fortsätta. Den senaste tidpunkten för upphävande av besluten måste vara, anser jag, i samband med att man framlägger en ny proposition. Helst bör beslutet tas långt dessförinnan. Slutligen vill jag ändå säga att det är starka humanitära krav från Amnesty Internationel, från internationella juristkommissionen och en rad andra humanitära organisationer, som med stor olust och stor motvilja ser på hela denna procedur. Därför tycker jag att det önskemål som jag har framfört här är välgrundat.
Herr talman! Som jag sade har vi debatterat det här många gånger, och jag kanske inte skulle förlänga debatten. Men nu tycker jag att Hans Göran Franck på slutet talar som om vi inte hade gjort någonting, som om kommunarresten bestod, och han nämner Amnesty och andra som deltagit i debatten. Vi är överens på den punkten att tiden är en faktor att räkna med. Tiden är en faktor som gör att det kan anföras starka humanitära skäl för att upphäva kommunarresten när detta bedöms vara möjligt, och det är precis vad vi har gjort. Sedan är det självklart att vi skall fortsätta att följa frågan. Det är en skyldighet för regeringen. Inte heller anmälningsplikten kan bestå för tid och evighet, utan det finns en skyldighet för oss att följa den frågan. Men i dag kan jag inte, mot bakgrund av de informationer som jag byggde mitt beslut den 11 oktober på, göra någonting annat än vad vi gjorde då, nämligen upphäva kommunarresten och ge möjlighet till rörlighet i hela landet men behålla anmälningsplikten. Sedan är det inte så att jag missförstod Berith Eriksson.

Det skulle kunna sägas mycket om detta, men då får det bli en annan interpellation, och då är det ett annat statsråd som kommer att besvara den. Det var egentligen bara det jag ville påpeka. Sedan vill jag framhålla att man inte kan säga att det enda vi har gjort för kurderna är att terroriststämpla deras organisation. Berith Eriksson talar som om PKK var den enda organisation som företräder kurderna, och så är det inte. Det finns många kurder här i landet som har fått en fristad här därför att de har varit förföljda och utsatta i sina hemländer men som är verksamma i andra organisationer. Då får man inte ge sken av att PKK skulle vara den organisation som företrädesvis representerar kurderna.
Herr talman! Jag sade inte att PKK är kurdernas enda organisation. Jag sade en av deras organisationer. Det jag talade om är inte så långt ifrån ämnet, eftersom Maj-Lis Lööw i sitt svar tar upp PKK och terroriststämpeln på den organisationen. Men jag vill gå tillbaka till de utvisningshotade kurderna. Det har ju varit olika turer. De två som först fick lättnader fick lättnad till 100 %, dvs. utvisningsbesluten upphävdes. Det var efter det att man hade totalt brutit ner dessa människor psykiskt. De var psykiska vrak, och man kunde praktiskt taget inte göra annat än att av humanitära skäl upphäva tidigare beslut. För de andra har man tagit det stegvis. Först har de behövt anmäla sig bara en gång i veckan i stället för tre gånger. De har fått röra sig inom ett litet större område, och nu som sista åtgärd tar man bort föreskriften om vilket område de får röra sig i men har kvar anmälningsplikten. Det är vad man anser sig behöva ha kvar, trots att man vet att många av dem inte någon gång har fullgjort sin anmälningsplikt. Det som i sammanhanget inte får komma bort och det interpellationen egentligen gällde är det absurda i påståendet att vi behöver lagar, utöver de möjligheter som brottsbalken ger oss, för att förebygga och beivra terroristbrott och att det också gäller förberedelse för terroristbrott. Varken säpo, regeringen eller någon annan kan vara sådana orakler att de kan förutse att människor kan tänkas begå brott. Maj-Lis Lööw hänvisar också till att det finns material som man grundar sin bedömning på. Det råder skilda meningar om det också. Den internationella juristorganisation som säger sig ha köpt ut nästan hela säpos material påstår att det inte skulle hålla för bedömning i en domstol. Åtalet skulle ramla som ett korthus, därför att det undersökningsmaterial som finns är så dåligt. Så det görs olika bedömningar av det också.
Herr talman! Jag har alls inte sagt, som Maj-Lis Lööw påstod, att regeringen inte har gjort någonting. Tvärtom har de inlägg som jag tidigare gjort inneburit att jag anser att det som gjorts har gått i rätt riktning. Men på grund av den starka psykiska pressen, den långa tiden m.m.m.m. är det enligt min mening dags nu att upphäva besluten. Jag har stor förståelse för att Maj-Lis Lööw inte i dag kan ställa sig upp här i kammaren och säga att vi skall upphäva beslutet. Jag tar ändå fasta på att hon vill fortsätta med en ny omprövning av beslutet. Opinionen kommer att finnas kvar, och diskussionen kommer att fortsätta så länge det döms ut fängelsestraff i de här fallen och så länge dessa inskränkningar finns, även om de nu är begränsade. Det får vi finna oss i. Det är inte fråga om att det förekommer för litet diskussion, utan det är på det sättet att detta gäller en mycket viktig principiell rättsfråga. Detta måste lösas nu i stället för att maskineriet inom domstolar och fångvård tillåts fortsätta.

Herr talman! Jag tackar utrikesminister Sten Andersson för svaret, som på en rad punkter är välgörande klart och betydelsefullt, men vill ändå göra några tillägg. Jag tycker att det är viktigt att Sten Andersson uttalar sitt stöd för de tankar som president Mitterrand gav uttryck för. Dessa tankar har kommit bort i debatten, vilket jag tror är negativt från svensk synpunkt. Man har trott att Sverige har en annan inställning. Det råder nog inga delade meningar om hur allvarligt det skulle vara om det skulle bryta ut ett krig i Mellanöstern. Det är viktigt att Sten Andersson uttalar sig för en internationell konferens om Mellanöstern. Enligt min mening måste en sådan Mellanöstern-konferens, som man tidigare tänkt skulle koncentreras huvudsakligen kring Palestinafrågan, utvidga ändamål och arbetsfält. Jag delar den uppfattning som den norske fredsforskaren Johan Galtung gav uttryck för häromdagen och som också överensstämmer med de tankar som finns i min fråga. Jag undrar om inte också utrikesministern har den uppfattningen att det måste komma in en rad andra problem i bilden. En utfästelse om att en sådan konferens kommer till stånd skulle, enligt min mening, kunna vara av stor betydelse för lösandet av den akuta krisen i Gulfen.

Herr talman! Problemet är nu hur man skall komma ur den nuvarande situationen och få till stånd en vidgad konferens som jag pläderar för. Jag delar uppfattningen att det står helt klart att Irak måste dra sig ut ur Kuwait. Iraks aktion är helt folkrättsstridig. Men det finns en blockering, och för att komma vidare måste det bli utfästelser om en sådan här internationell Mellanösternkonferens. Den frågan måste på något sätt lösas.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

Jag menar att det på denna punkt finns en nyansskillnad mellan den svenska, franska och en rad andra länders ståndpunkt å ena sidan och den ståndpunkt som USA, England och Israel å andra sidan intar. Det är dessa tre länder som delvis har en annan uppfattning. Här gäller det att utöva starka påtryckningar på dessa tre länder för att den franska och den svenska linjen skall kunna slå igenom.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det var ett uttömmande och bra svar. Det som bekymrar mig är avslutningen. Där sägs att vi avser ta kontakt med berörda länder ''när vi kommit fram till vad som är erforderligt och tekniskt möjligt att genomföra''. Jag och många med mig anser att det är bråttom innan några skador uppstår. Då tänker jag närmast på fisket -- både när det gäller den personal som sysslar med fiske och när det gäller skador på själva fångsten. Har utrikesministern någon uppfattning om när dessa kontakter kommer att tas? Det har ju en viss betydelse om det blir inom en månad, inom ett år eller kanske först om fem år, när läckagen redan är ett faktum.
Herr talman! Jag tackar också utrikesministern för svaret. Jag tycker också att det är ett positivt svar. Vi har fått ett bättre svar än vad jag hade förväntat mig. Skagerak, och inte bara Skagerak, är fyllt av vrak från två krig. De ligger kvar intakta, och det innebär att fiskare kommer att drabbas av krigets följder så länge vi kan se framåt i tiden. Det finns vrak, minankare och t.o.m. minor. Men dessa speciella fartyg som sänkts med ammunition och gas ombord är särskilt farliga nu när de börjar att rosta. Då kan gifterna spridas ut över havsbottnen och kanske t.o.m. upp på stränderna om vi har otur. Då drabbas fler än de som fiskar. Då frågar man sig vad utrikesministern kan göra. Ja, han har tydligen redan gjort en del, men han kan kräva att fartygen tas bort. Det finns tekniska möjligheter till detta, men då får man inte göra som sjöfartsverket och säga att några omedelbara åtgärder har inte bedömts påkallade, utan då får man göra någonting illa kvickt. Dessa fartyg har legat i 50 år nu. Man kan även begära en förteckning över antalet fartyg och var de ligger, men detta är tydligen på gång om jag har förstått utrikesministerns svar rätt. Man har bett att få ta del av tillgängliga uppgifter. Dessa borde ju finnas. Man borde veta var man har sänkt båtarna. Det är viktigt att få reda på vad fartygen innehåller så att man kan ha en ordentlig beredskap nu när de börjar att rosta sönder. Vi vet att detta kommer att hända, men även detta verkar vara på gång. Detta är en internationell fråga. Vi har gemensamma avtal med Norge och Danmark, och det är fler än de svenska fiskarna som drabbas när det nu börjar att läcka ut. En sak som jag reagerat länge emot är att man skall kasta tillbaka gasen i sjön. Finns det inte bättre metoder? Vet inte utrikesministern något bättre sätt?

Herr talman! Jag tycker att det är positivt att ni är på alerten när det gäller att komma till rätta med det som har skett. Vi vet att det finns massor av sådana sänkningar inte bara i det vi kallar graven nere vid Måseskär, utan också på flera områden i närheten av Norge. Det är bra att ni tar reda på var de finns och också vilka metoder som finns att oskadliggöra dem.

Herr talman! Vi kräver inte heller mer än så.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utrikesministern för svaret. Jag är mycket glad över att vi är överens i så långa stycken angående vikten och värdet av att behålla Antarktis och inte förstöra det. Jag är också mycket belåten med att Sveriges hållning när det gäller mineralkonventionen är den som utrikesministern nu har redovisat, nämligen att mineralkonventionen inte är aktuell utan lagd åt sidan vid förhandlingarna. Jag är naturligtvis också mycket glad över att den delegation som kommer att skickas i väg är så kompetent, som framgick av utrikesministerns redogörelse. Det verkar vara ett bra exempel på en fruktbar diskussion mellan politiker, tjänstemän, forskare och miljöorganisationer. Samtliga besitter stor kunskap men utifrån litet olika utgångspunkter. Det är enligt min mening ett bra exempel på ett gott samarbete. Vad jag skulle vilja veta är hur man nu skall verka, hur det consensusbeslut som skall skydda Antarktis från exploatering skall se ut. Vad jag väldigt konkret har frågat är om regeringen är beredd att verka för ett totalt förbud mot exploateringen av Antarktis. Jag vet att det finns flera länder som har rest den frågan och som kommer att föra fram den. Jag skulle mycket gärna vilja höra från utrikesministern att det är det mandatet som delegationen har med sig inför det förestående internationella mötet, dvs. att verka för ett totalt exploateringsförbud. På så sätt kan man sedan i lugn och ro diskutera vilka lagar, förordningar och regler som skall finnas så att området skyddas men ändå kan ställas till förfogande för forskning och liknande. Jag skulle alltså vilja ha ett mer klargörande besked på den punkten.
Herr talman! Även jag ber att få tacka utrikesministern för svaret, som är mycket tillfredsställande. Allomfattande miljöskyddsregler är emellertid inte detsamma som ett totalförbud mot exploatering. Vissa länder har enligt uppgift lagstiftat om förbud för sina medborgare att över huvud taget exploatera Antarktis. Jag är inte säker på att detta är nödvändigt i Sverige, men att säga att detta skall gälla ens eget land innebär att man verkligen menar allvar med ett totalförbud mot exploatering. Jag vill liksom Gudrun Schyman fråga: Kommer Sverige att befinna sig i främsta ledet när det gäller att verkligen arbeta för det som skulle kunna vara en naturpark? Vidare säger utrikesministern att delegationen kommer att bestå av bl.a. miljökunniga tjänstemän. Det låter mycket betryggande. Men enligt uppgift skall den särskilt miljökunniga personen bara vara där den sista veckan och inte hela perioden. Jag kanske är felunderrättad på den punkten. Jag vore i så fall tacksam för ett tillrättaläggande om att det är miljö och polarkunskapen som kommer att dominera över juridiken i detta sammanhang.

Herr talman! Jag skall inte gå in på den fråga som Birgitta Hambraeus har ställt om delegationen utan mera koncentrera mig på frågan om ett totalförbud. Jag är glad över att vi är överens om att det i det här fallet vore lyckligast om det blev ett totalförbud och att man sedan i skydd av det hade möjlighet att förhandla om och diskutera formerna för den forskning som man ändå av naturliga skäl vill bedriva där. Vad gör utrikesministern för bedömning när han säger att det i dag inte är möjligt med ett totalförbud? Vad jag förstår har många länder lagt fram liknande förslag. Vilka intressen är det i dag som står hindrande i vägen, och på vilket sätt skulle vi i så fall kunna undanröja dem? Min uppfattning är som sagt att vi ändå är i ganska gott sällskap med en hel del andra länder.
Herr talman! I det senaste riksdagsbeslutet i den här frågan tas mineralkonventionen upp. Jag har själv ställt mig bakom det beslutet, men nu har vi alltså lärt oss bättre. Det är inte så att man har försökt vara maximalist och att man därmed har skapat en brist på totalt skydd, vilket vi kanske befarade, utan man menar verkligen allvar. Man lagstiftar mot sina egna medborgare. Det är av den anledningen kanske litet svagt att säga att mineralkonventionen är lagd åt sidan och inte aktuell. Jag utgår från att vi över huvud taget inte längre kommer att arbeta för mineralkonventionen utan att det vi arbetar för är en naturpark. Jag utgår också från att de miljökunniga kommer att dominera vår delegation.

Herr talman! Jag vill för min del avsluta debatten med att uttrycka min tillfredsställelse över att vi är så överens i frågan. Jag uppfattar debatten som att delegationen som åker i väg har mandat att i sitt arbete på mötet med all kraft verka för ett totalförbud.
Herr talman! Svaret till oss båda säger att man närmast arbetar för consensus om de allomfattande miljöskyddsreglerna. Ett consensus innan alla är överens blir naturligtvis svagare än ett totalförbud. Jag hoppas, precis som Gudrun Schyman, att vi kan få ett besked från utrikesministern att våra sändebud har mandat från regeringen att verka för ett totalförbud.

Herr talman! Jag får tacka utrikesministern för svaret. Orsaken till att jag ställde frågan var att det fanns skäl att efterlysa en markering från regeringen just med tanke på att situationen i Libanon så sällan föranleder tydliga kommentarer. Detta är ett exempel på ett osedvanligt brutalt attentat, riktat mot en av de personer som, vad vi än må tycka om denna persons eget agerande och politiska bakgrund osv., sannolikt var oundgänglig för att en fredlig lösning skulle kunna komma till stånd. Jag är glad över att utrikesministern så tydligt markerar den svenska upprördheten över detta dåd. Jag anser också att det finns skäl att markera att den utveckling som nu tycks ske i riktning mot att den nationella libanesiska armén återtar kontroller över Libanon, kan ses på flera olika sätt. Den utveckling som nu äger rum kan också tolkas så, att det i själva verket är Syrien som steg för steg eliminerar de krafter som står i vägen för en syrisk kontroll av det libanesiska territoriet. Det kan inte ligga i Sveriges intresse att genom tystnad eller försiktighet medverka till att det skapas ett intryck av att vi accepterar en sådan utveckling. Libanon bör styras av människorna i Libanon. Alla utländska styrkor bör dras tillbaka. Det finns inget rimligt skäl som säger att Syrien eller något annat land i området skulle ha någon särskild rätt att utse sig själv till domare över vad som händer i Libanon.

Herr talman! Detta är i och för sig naturligtvis riktigt. När det gäller Libanon är det sannolikt nästan alltid omöjligt att med absolut säkerhet uttala sig om vem som ligger bakom det ena eller det andra dådet med tanke på den förvirrade situation som råder. Detta får inte leda till att regeringen intar en försagd hållning därför att det är svårt att härifrån identifiera gärningsmannen. Det allvarliga är att dessa dåd över huvud taget äger rum och att den ena politiska ledaren efter den andra, som det förefaller, drabbas av den här typen av aktioner. Jag är glad att det nu i alla fall har kommit en markering från regeringen på denna punkt.

Herr talman! Jag är glad över den enighet som i så fall råder.

Herr talman! Jag vill först tacka utrikesministern för svaret. Varje gång som någon ur den svenska gisslan får lämna Irak mår självfallet de som tvingas vara kvar allt sämre. Det gäller inte bara gisslan, utan även deras anhöriga. Här pendlar man mellan hopp och förtvivlan. Jag vill först och främst anföra att den psykologhjälp som jag frågat efter självfallet inte är vad gisslan och deras anhöriga i första hand vill. De vill just detta som Sten Andersson tog upp i sitt svar och som jag tycker är positivt, nämligen att man på alla sätt måste försöka få ut den svenska gisslan. Jag vill främst ställa några frågor om detta, eftersom Sten Andersson säger att man arbetar intensivt på olika sätt. Det har för det första framförts förslag från gisslans familjer att t.ex. skicka en tidigare statsminister. Är detta något som övervägs inom regeringskansliet? Skulle detta strida mot sanktionerna? För det andra anser gisslan också, jag har talat med några av dem, att det vore mycket bra om Sverige sade sig vara berett att ge medlarhjälp. Det är möjligt att detta kan behövas i denna situation. Är detta något som övervägs och som Sverige skulle kunna framföra? För det tredje är psykologhjälpen viktig. Det är positivt att höra att det finns en sådan beredskap. Jag vet att personalen i Bagdad är mycket duktig och att den stöder och hjälper. Jag vet också att en av de läkare som varit ett stort stöd för gruppen där nere nu förhoppningsvis är fri, och då finns ju inte det stöd som funnits tidigare. Vilka är de åtgärder som regeringen nu arbetar intensivt med för att försöka få loss gisslan?

Herr talman! Det är positivt att höra att Sverige alltid är berett att medla. De kontakter som utrikesministern har haft under den senaste veckan kan förhoppningsvis ha lett något steg i den riktningen. Åtminstone har kanske ett erbjudande klart framförts -- och det tror jag har skett. Någon som på plats kunde föra samtal skulle kanske också underlätta för medlarrollen. Andra länder har använt sig av tidigare statsministrar och fått ut människor. Det gäller kanske inte alla ur ett lands gisslan, men för var och en som får lov att lämna landet är det en stor tröst för de inblandade.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

Det är givet att de bästa resultaten kan nås genom bredast möjliga multilaterala lösningar. Men i den nya situation som nu råder i Nordeuropa bör man angripa dessa frågor på ett nytt sätt så att man också i större utsträckning kan aktivt verka för regionala lösningar och bilaterala lösningar. Det ena alternativet utesluter inte det andra. Det har tidigare varit mycket svårt och blockerat när det gällt att nå sådana bilaterala eller regionala lösningar. I dag kan vi på olika håll se, inte minst i Centraleuropa, att denna väg inte är stängd. Det andra jag vill kommentera i Sten Anderssons svar är det förslag som väntas från ämbetsmannagruppen om en kärnvapenfri zon, något som det nu borde finnas betydligt större förutsättningar att uppnå. Skall hela nästa år gå, eller kan vi räkna med att till början av året få denna rapport? Det skulle vara lämpligt att i detta sammanhang också ta upp frågan om kärnvapenfria flottbesök.

Herr talman! Kan utrikesministern säga någonting om huruvida man är beredd att i detta sammanhang på nordisk basis ta upp frågan om kärnvapenfria hamnar i samband med flottbesök?

Herr talman! Jag är inte så pessimistisk som Sten Andersson är. Jag tror att även våra nordiska grannar bör kunna övertygas om att en ny tid har inträtt och att man kan arbeta med nya metoder. Jag tror att det över huvud taget skall kunna finnas större möjligheter att påverka vår omvärld, för att motverka att det sker militär utbyggnad. Vi behöver inte bara ta fasta på vad som kan ske österut. Jag tycker t.ex. att Norge bör besvara Gorbatjovs förslag om nordlig nedrustning, vilket man ännu inte har gjort.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

Men nu är skadan skedd -- den svenska trovärdigheten är ifrågasatt. Jag har framför mig en bunt klipp från svenska tidningar, allt ifrån Proletären till Svenska Dagbladet, där dessa uppgifter kommenteras. I min fråga hänvisar jag till en händelse för ungefär tio år sedan. Den dåvarande försvarsministern gjorde då ett uttalande med ungefär följande innebörd: Vi är visserligen alliansfria, men vi vet ju var vi hör hemma. Det uttalandet förorsakade ett enormt liv. Man kan säga att de nu aktuella artiklarna i Dagens Nyheter och Aftonbladet har väckt ett massmedialt liv, dock inte på samma sätt som den dåvarande försvarsministerns uttalande. Skadan är alltså skedd -- den svenska trovärdigheten har ifrågasatts. Jag har här ett klipp från den norska tidningen Dagbladet den 5 november, där man frågar sig om den svenska neutraliteten är en stor bluff. Har varit så omfattande att man kan tala om ett associerat medlemskap i NATO? frågar tidningen. När utländska presskommentarer har den kraktären anser jag att det har skett en skada som behöver åtgärdas.

Herr talman! När vi tar del av tidningsklipp och försöker bedöma deras trovärdighet, måste vi ändå förstå att vad som skrivs är ett utflöde av en debatt som pågår. Om det i denna debatt uttrycks tvivel på vår trovärdighet, måste vi ta det på allvar. Utrikesministern tycker inte att vi behöver göra någonting. Jag tycker att vi behöver det. Vi lär inte bli eniga i dag.

Herr talman! Jag konstaterar bara att det för tio år sedan blev fruktansvärt liv när en svensk utrikesminister tämligen löst och utan att göra några hänvisningar sade att man visste var vi hör hemma. Nu presenteras upplysningar av en annan. Men jag vill också sätta in detta i ett historiskt sammanhang och konstatera att det i dag passar litet bättre för socialdemokratiska företrädare att inte tala så högt om alliansfrihet och neutralitet, när vi behöver omvärdera dessa begrepp inför vårt EG-samarbete.

Herr talman! Jag konstaterar att utrikesministern och jag icke lär bli eniga i denna fråga -- varje fall inte i dag.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag noterar med tillfredsställelse utrikesministerns syn på läget i området och det yttersta allvar som utrikesministern ger uttryck för här. Jag utgår från att det också innebär att Sverige fortsättningsvis kommer att prioritera olika försök att få till stånd en fredlig lösning på denna konflikt praktiskt taget till varje pris, men givetvis inom ramen för vad FN sysslar med. I dessa tider när det skramlas med vapen på många ställen är det oerhört viktigt att det i världen finns en röst som talar om förstånd och fred. Det gäller naturligtvis för alla inblandade, men det gäller också för våra landsmän som finns mitt i detta getingbo med stor oro. De har många anhöriga som också känner en berättigad oro. Jag vill rikta ytterligare tack till utrikesministern, men inte är för egen del. För mina vänners skull, för Sveriges Muslimska råds och framför allt för de svenskars som kvarhålls och deras anhörigas skull tackar jag verkligen med emfas för utrikesministerns vänliga ord. Det känns bra, framför allt å de hemkomna svenskarnas vägnar, efter den ganska osakliga kritik som riktades från visst håll mot att vi över huvud taget gjorde denna aktion. Det känns mycket bra att få det erkännandet från regeringens sida. Jag har inte så mycket att fråga om, men jag vill ha ett klargörande på tre punkter. För det första vill jag för säkerhets skull kollationera att jag har tolkat saken rätt och att regeringen kommer att fortsätta att arbeta för en fredslösning. För det andra undrar jag om man kan tolka berömmet till dessa delegationer så att regeringen ser positivt på att eventuellt andra delegationer åker om det skulle bli nödvändigt. För det tredje vill jag ta upp en fråga som gäller hoppet för de anhöriga. Det har talats om att de skulle få åka ner till jul. Kan utrikesministern möjligen ge någon antydan om att det inte skall behövas, att de anhöriga inte skall behöva åka till Bagdad i jul utan att saken då skall vara ur världen?

Herr talman! Jag vill starkt understryka behovet av aktiva insatser för fred. Vi mötte kravet från många håll att Sverige skall engagera sig mera aktivt. Bland dem som vi pratade med hade en del inte tyckt sig uppfatta att det förekommer kraftfulla insatser. Nu har utrikesministern varit ute och rest på ett sätt som jag för min del tycker är mycket positivt och lovande. Jag skall inte begära noggranna besked om exakt vad som har tilldragit sig vid dessa samtal. Ibland måste man kanske få gå diplomatiskt till väga. Jag konstaterar också att regeringen gärna ser att nya delegationer reser. Jag vill understryka vikten i att det finns en beredskap för sådana resor om de verkligen skulle behövas. De opinionsbildare som sitter på sina stolar här och var och skriver utan att tänka på människorna ute i världen, kanske borde tänka efter. Det fungerar inte på oss som är mer eller mindre proffspolitiker, utan på de människor som närmast drabbas när de får höra att det är en kombination av fåfänga och stupiditet som har gjort att man över huvud taget vill hjälpa dem. Jag noterar att vi i detta avseende har samma uppfattning som regeringen tycks ha.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat socialministern vilka åtgärder svenska regeringen tänker vidta för att inte svenska män skall utnyttja barn i Asien. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Att barn utnyttjas i sexuellt syfte är självklart någonting som vi med all kraft måste bekämpa. När det gäller sexuellt utnyttjande av barn i andra länder är detta en fråga som till största delen kräver samarbete mellan länderna för att kunna lösas. I Sverige är det i första hand genom opinions och upplysningsarbete som insatser kan ske. Under vissa förutsättningar kan brott som förövats utomlands bestraffas i Sverige, om gärningsmannen är bosatt här. Dessa regler gäller också straffbelagda övergrepp mot barn. Frågan om sexuellt utnyttjande av barn och ungdomar har de senaste åren fått ökad uppmärksamhet i FN. I konventionen om barnets rättigheter har slagits fast att det är en mänsklig rättighet för varje barn att skyddas mot övergrepp och utnyttjande. Det gäller självfallet också exploatering i sexuella sammanhang. Konventionens artikel 32 slår fast staternas skyldighet att vidta åtgärder såväl nationellt som internationellt för att förhindra att barn utnyttjas för prostitution. Konventionen bildar därför en viktig bas för åtgärder på detta område. Vid årets möte med FNs kommission för de mänskliga rättigheterna antogs två beslut rörande exploatering av barn. För det första tillsattes en särskild rapportör med uppgift bl.a. att studera förekomsten av sexuellt utnyttjande av barn. För det andra beslöt kommissionen att för synpunkter från bl.a. stater sända ut ett förslag till aktionsprogram mot sexuell exploatering av barn. Sverige stödjer helt och fullt antagandet av ett sådant program. Meningen är att kommissionen nästa år skall anta aktionsprogrammet, som bl.a. behandlar frågan om åtgärder mot s.k. sexturism. Även inom Europarådet pågår ett arbete för att komma till rätta med utnyttjandet av barn för prostitution. Efter gemensamt nordiskt initiativ har Jag kan därför konstatera att frågan om sexuellt utnyttjande av barn är föremål för åtskillig uppmärksamhet både inom och utom FN. Sverige kommer att verka för att detta arbete bedrivs så aktivt som möjligt.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Lindqvist för svaret. Vi är överens om att detta är en mycket allvarlig fråga, som väl förtjänar att uppmärksammas ännu mer än hittills. Bakgrunden till att jag har ställt den här frågan är att en treårig kampanj har startats, ledd av en pastor från Nya Zeeland som har fått pengar från FN:s barnfond. Det är alltså en kampanj för att väcka uppmärksamhet runt om i världen för dessa frågor. Framför allt riktar sig kampanjen till länder i den rika världen, i världen, för att väcka opinion och för att få regeringarna att reagera på något sätt. Jag känner till barnkonventionen och vad som görs internationellt och att detta är en fråga för FN. Men jag tror att en mycket viktig del i detta arbete är att skapa en nationell opinion, att få ett tryck i det egna landet som blir så starkt att det blir omöjligt för män, som det företrädesvis är fråga om, att resa till länder i tredje världen och utnyttja barn på detta sätt. Man kan tänka sig vad som skulle hända om vi hade motsatt trafik, om det kom män från tredje världen och utnyttjade våra flickor som är i åldrarna sex--nio år -- det finns siffror som visar att det rör sig om det -- i den enorma utsträckning som det är fråga om i tredje världen. Jag tror att det skulle väcka ett ramaskrik. Jag menar också att detta är ett tecken på hur man skiljer på i-värld och u-värld, och hur man delvis tar lätt på sådana här uppgifter. Jag skulle vilja koncentrera den här debatten till vad vi kan göra här i Sverige för att få upp frågan på dagordningen -- inte som ett internationellt problem, det är vi överens om att det är -- utan jag för att få igång den här debatten och för att få fram de reaktioner som skulle omöjliggöras att den här typen av resor över huvud taget arrangeras och som skulle omöjliggöra att detta fortsätter i den utsträckning som faktiskt sker nu. Jag vill ha litet konkreta exempel på vad vi kan göra här i Sverige nu.
Herr talman! Vi är helt överens om att det behövs åtgärder på olika plan och att åtgärder här i Sverige är viktiga under förutsättning att vi kan finna åtgärder som är effektiva och som gör att vi verkligen kommer åt problemen. Jag tror alltså att det är viktigt att man försöker öka kunskapen om vad som pågår, att man kartlägger de här resorna och att man sprider information av vad som faktiskt är på gång, dvs. att man avslöjar den s.k. sexturismens verkliga innehåll och inriktning. Men jag tror samtidigt att det är en ganska svår uppgift, eftersom dessa länder är attraktiva turistmål i sig. Mycket av den turism som sker i denna riktning i världen är naturligtvis fullt legitim och oantastlig. Men vi borde anstränga oss för att försöka göra sådana insatser. Kanske är det frivilligorganisationerna som kämpar för barns rättigheter, både internationellt och i Sverige, som borde engagera sig i att med olika metoder försöka avslöja vad som pågår. Och skulle sådana propåer komma från det hållet skulle jag söka efter möjligheter att stödja dessa organisationer. Herr talman! Jag vill också passa på att säga att utöver de internationella aktiviteter som jag redan har nämnt har också underkommittén till kommissionen för de mänskliga rättigheterna, som sysslar med olika minoritetsgrupper, satt i gång ett kartläggningsarbete som handlar om handel med barn över huvud taget. Jag tror att en av uppgifterna från svensk sida är att se till att de olika kartläggningar som nu görs verkligen leder till ökad kunskap och till att vi sedan använder den kunskapen både här hemma och i vårt internationella arbete.
Herr talman! Jag är överens med Bengt Lindqvist om att detta är en svår uppgift. Och det kan många gånger vara svårt att avslöja den trafik som pågår. Och vi skall vara medvetna om att det är fråga om stora pengar, det finns mycket pengar att tjäna i denna verksamhet, vilket gör denna fråga mycket svår. Det finns broschyrer på flygplatser och på resebyråer i vilka det ges information och upplysningar om vad som försiggår ute i världen. Det finns en broschyr som heter Pass upp, som ungdomar får när de reser. Syftet med den är att hjälpa dem att inte råka ut för olyckor. Denna broschyr kan även handla om aids, osv. Det finns en broschyr som heter Pass på, där det påpekas att man skall kolla sitt bagage så att man inte ofrivilligt blir langare av knark, m.m. Vi har motionerat i riksdagen om att staten borde kunna bekosta något liknande där man pekar på att denna typ av s.k. turism förekommer i dessa länder och att denna verksamhet är djupt kränkande och olaglig ur olika synpunkter.
Herr talman! Jag ställer mig inte avvisande till något sådant, om vi bara kan finna effektiva former för det. Om vi skall komma till rätta med detta på nationellt plan här hemma i Sverige tror jag att det måste handla om åtgärder av ett sådant slag som gör att de människor som planerar resor med denna avsikt verkligen känner ett obehag och känner sig avslöjade. Om det går att åstadkomma på något sätt är jag positiv till att vidta åtgärder om vi kan finna formerna för dem. Men jag tror att det är där som vi måste sätta in stöten. För min del tror jag också mycket på åtgärder bland barn och ungdomar i de länder det gäller. Vi måste utveckla vårt stöd till barnen, inte minst till gatubarnen, slumbarnen, i de stora städerna både i Asien och i Latinamerika. Om det kunde bli ett massivt stöd i barnkonventionen för sådana insatser, tror jag faktiskt att vi skulle kunna göra något i positiv riktning för att komma till rätta med denna svåra situation.
Herr talman! Om detta är vi fullständigt överens. Jag tolkar denna debatt som att när det kommer konkreta förslag till åtgärder som kan vidtas här i Sverige -- vare sig de kommer från frivilligorganisationer eller från annat håll eller i form av motioner, kanske t.o.m. i riksdagen -- så kommer statsrådet att ställa sig positiv till dem och vara villig att hjälpa till i detta mycket viktiga arbete.

Herr talman! Carl Frick har frågat mig vad jag avser att göra för att komma till rätta med företagsbilarna. Han syftar därvid på värderingen av bilförmån. Värderingen av bilförmån är starkt schabloniserad. Någon ändring i det avseendet sker inte genom skattereformen. Detta hänger samman med att förmån av fri bil är mycket vanligt förekommande. Av främst förenklingsskäl tas t.ex. inte hänsyn till körsträckans längd i det enskilda fallet. Beskattningen av förmånsbilarna skärptes dock högst väsentligt i samband med reformen. Jag kan tillägga att till grund för beräkningen av förmånsvärdet ligger en antagen privat körsträcka på 1 500 mil per år. 1991 har som nämnts nyligen behandlats och antagits av riksdagen. Jag har för närvarande inte för avsikt att verka för en omprövning av dem.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag tror att det är ett av de kortaste svar som jag någonsin har fått i ett sådant här sammanhang. Och nöjd är jag naturligtvis inte, eftersom regeringen tydligen inte har någon avsikt att göra något åt detta. Bilförmånen är, som jag ser den, en ganska märklig historia som ju innebär att man får en bil till sitt förfogande från sitt företag mot att man betalar en viss procentsats av nybilsvärdet i skatt eller liknande. Problemet är ju inte att man använder bilen i företagets tjänst. Problemet är i stället den privata körningen som innebär att man får gratis bensin och många andra saker. Det finns därför inga begränsningar för dessa människor när det gäller att köra bil. Dessutom känner de ju inte av skattehöjningar och bensinprishöjningar. Det finns alltså ingen gräns. Vi har ju också sett att bensinbolagen ger ut Europakort som man kan åka på i Europa och låta företagen betala. Då får man åka ganska billigt. Vad detta innebär är egentligen en inledning till en stimulans till ofantligt slöseri med bensin och åkande. Vi har ju ställt oss bakom olika konventioner för att begränsa utsläpp av kväveoxider. Vi har sagt att det skall finnas ett tak för koldioxidutsläpp osv. Här har man då en verksamhet som i stället accelererar detta. Jag tycker att det är litet beklämmande att man från regeringens sida inte har uppmärksammat det. Det här är en sorts miljöfråga. Därför borde man se till att vi får bort sådana här bilförmåner och successivt leder oss in i ett sunt tänkande när det gäller miljö och framtid, så att vi får ner den här typen av verksamhet, som jag dessutom tycker är ganska orättvis. Vad är det som ligger bakom regeringens ovilja egentligen mot miljö? Den slutsats som man drar av statsrådets svar är att regeringen struntar i miljön -- regeringen har ju fixat en skatterefom.
Herr talman! Carl Frick sade att beslutet var inledningen till en stimulans till körande med förmånsbilar. Så är det inte. Som jag sade i mitt svar är det här principiellt inget nytt med anledning av skattereformen, utan dessa regler har vi haft i flera år. Vad vi gör med skattereformen är att vi kraftigt skärper beskattningen av förmånsbilarna, man tar upp ett större förmånsvärde till beskattning. Det gör att förmånen inte är lika attraktiv som den var tidigare. Detta skall jämföras med kontantlön, som beskattas lägre än tidigare. Det gör att vi i praktiken får en tröskel som gör att för dem som kör litet blir det här inte en intressant förmån. En viss återhållande effekt tror jag att detta har. Jag skall gärna medge att dessa regler inte är perfekta. Det beror på att vi i skattesammanhang liksom på andra områden ofta måste en göra en avvägning mellan enkelheter å ena sidan och precsionen, millimeterrättvisan, å den andra. Vi klarar inte i praktiken -- jag har i varje fall inte sett något sådant konkret förslag -- att mäta hur lång den faktiska körsträckan är. Om man bygger på körsträckan måste man därför ändå förlita sig på schabloner. Då är vi tillbaka i den typ av problematik som vi har med dagens system. Sådana praktiska hänsyn gör att vi tvingas arbeta med schabloner, som inte ger exakt rätt resultat i varje enskilt fall. Men jag tycker ändå att det blir bättre resultat än med det system vi har. Jag vill vidare säga att betydande ansträngningar har gjorts från regeringen att få skattereformen också miljömässigt riktig. Det är inte alltid som vi har fått tillräckligt starkt stöd från andra för att kunna genomföra skattereformen i alla dessa delar.
Herr talman! Vad jag menade var alltså att man faktiskt inleder människor i frestelse att köra mycket. Man har en fast kostnad, och sedan finns det ingen gräns för privat körande. Jag har träffat familjer där hela familjen uttnyttjar bilen och kör enormt långa sträckor. Det är verkligen ett fantastiskt sätt att inleda människor i frestelse att köra mycket och därmed aktivt delta i miljöförstöringen. Jag har själv inget förslag, men jag tycker att det vore värt att gemensamt fundera ut sätt att på något vis få kåll på den här verksamheten, när vi ändå i andra sammanhang uppmanar människor att vara återhållsamma med användningen av fossila bränslen. Här har vi i stället ett system som uppmanar människor till att göra precis tvärtom.
Herr talman! Jag skall inte upprepa mig, men jag vill lägga till att indirekt kan det ändå vara en press på förmånsinnehavaren. Det är nämligen arbetsgivaren som får betala de kostnader som är förknippade med bensinförbrukningen. Det kan ändå ha någon återhållande effekt att ett överdrivet körande innebär ökade kostnader. Jag vill än en gång understryka att det inte är ett perfekt system. Carl Frick är välkommen med förslag om hur man skall kunna genomföra ett mera miljövänligt system, som samtidigt är praktiskt fungerande och som dessutom har erforderliga förutsättningar att få politiskt stöd i denna kammare.
Herr talman! Någon restriktivitet kanske företagen kan ha, men ärligt talat tror jag inte så mycket på det. Jag skall gärna delta i ett arbete och komma med ett förslag som kan vara bra. Om socialdemokraterna och miljöpartiet på någon punkt kan vara överens i det här, då borde det finnas politisk majoritet i riksdagen för att åstadkomma en miljöförbättring av det här slaget. Det tror jag dessutom skulle ha psykologiska verkningar. Folk är utomordentligt förgrymmade över att vissa personer i landet får fara runt utan begränsningar. Så det finns också en sorts social sida i det hela, som borde vara uppmuntrande för en socialdemokrat.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig om regeringen är beredd att ändra reavinstreglerna så att vid försäljning av bostadsrätter hänsyn inte tas till föreningens skulder. En utgångspunkt i skattereformen är att skattereglerna för egnahem och bostadsrätter skall vara enhetliga och likformiga. För bostadsrätternas del innebär detta att reavinsten skall beräknas med hänsyn till lägenhetens andel i föreningens skulder. Detta i kombination med en rätt för den skattskyldige att dra av sin andel i föreningens utgifter för ny-, till och ombyggnadskostnader och för motsvarande andel av utgifter för värdehöjande reparationer och underhåll under fem år före avyttringen innebär att reglerna för bostadsrätter och egnahem har fått samma principiella utformning. Mot den bakgrunden är det -- vilket Bo Lundgren gör gällande -- inte riktigt att påstå att en förlustaffär kan leda till reavinstbeskattning. Mitt svar på den av Bo Lundgren ställda frågan är att jag inte är beredd att föreslå några förändringar när det gäller reavinstbeskattningen av bostadsrätter.

Herr talman! Det är riktigt, som Bo Lundgren säger, att det är vissa skillnader i själva besittningsformen mellan bostadsrätten och äganderätten. Det är också så att vi i skattereformen eftersträvat, och till stora delar också uppnått, en lika behandling i ekonomiskt hänseende. Det har varit kännetecknande för strävandena på det här området, där vi ännu en kort tid har kraftigt olika regler för äganderätt och bostadsrätt. Jag ser ett stort värde i att vi får samma skattemässiga behandling, att vi i ekonomisk mening behandlar de olika besittningsformerna så lika som möjligt. Det gör vi med den här förändringen. Då är det nödvändigt att ta hänsyn till förändringarna av skulden i bostadsrättsföreningen. De gamla reglerna ledde till en felaktig beskattning. Det är inte så att en felaktig beskattning bara slår i den ena riktningen, den kan lika väl slå i den andra riktningen, dvs. att man i vissa fall kanske beskattar för litet och i andra för mycket. Det är inte så, som det ibland antyds, att den ändring vi gör skulle utfalla entydigt negativt för bostadsrätterna. Den kan i många fall få den motsatta effekten. Man får ett ekonomiskt riktigare resultat. Jag skall medge att det kan finnas vissa pedagogiska problem att sprida insikt om innebörden av de nya skattereglerna. Men det är då viktigt att vi alla hjälps åt att ge korrekta beskrivningar av hur reglerna fungerar och skall tillämpas. Då tror jag att vi efter hand kommer att få stor förståelse för reglerna, även i det här avseendet.

Herr talman! Femårsregeln har tillkommit av praktiska skäl. Det föreligger svårigheter att gå alltför lång tid tillbaka. Här finns återigen en likabehandling av bostadsrättsinnehavaren och den som äger sin bostad. Bo Lundgren tycker att reavinstbeskattningen är för hård. Jag kan bara konstatera att det här är ett utflöde av en princip som jag för min del anser vara mycket viktig, nämligen att vi skall ha lika beskattning av arbetsinkomster och kapitalinkomster. Det är möjligt att Bo Lundgren anser att inkomster av arbete skall beskattas hårdare. Jag har i varje fall inte den uppfattningen. Jag ser ett stort värde i att vi har likabehandling, och det uppnår vi med skattereformen fr.o.m. nästa år.

Herr talman! Det är möjligt att det inte intresserar Bo Lundgren att man har en femårsregel också för egnahem, men för mig har det stort intresse, och jag ser även på den här punkten ett värde i att vi har lika regler för äganderätt och bostadsrätt. Sedan är det riktigt att finansieringen av skattereformen engångsvis medför en viss höjning av priserna -- det är ingen bestående effekt utan en engångseffekt. Jag är betydligt mer orolig för vad en underfinansiering med 40 miljarder kr., som moderaterna haft, i varje fall i sina hittillsvarande skatteförslag, skulle innebära, bl.a. för inflationstakten här i landet, om det förslaget genomfördes. Min tro är att det skulle leda till galopperande inflation i den svenska ekonomin. Jag hoppas att vi slipper uppleva ett sådant scenario.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

Sedan kan jag instämma i beteckningen ''orimligt'' på det skatteförslag som moderaterna tidigare har presenterat. Det är orimligt, och det går inte att förverkliga. Den intressanta fråga som man kan ställa sig är om den överenskommelse som nyligen har träffats mellan moderatledaren och folkpartiledaren också innebär att moderatledaren nu överger sin tidigare skattepolitik och därmed i tysthet accepterar den skattereform som har genomförts, eller om ni moderater alltjämt kräver att skattereformen rivs upp för att ni skall kunna bilda en regering tillsammans.

Herr talman! Det är ett fullständigt felaktigt återgivande av vad jag har sagt. Det är tvärtom på det sättet att med de ändringar som vi nu genomför i beskattningen kan vi eliminera ett antal fall där beskattningen har varit felaktig, i vissa fall för hög och i andra fall för låg. Med den reform vi nu genomför följer alltså, som jag ser det, en stor förbättring även i det här avseendet. För övrigt får jag väl tolka Bo Lundgrens uttalanden så, att det alltjämt är ett moderat krav att folkpartiet skall hoppa av från och riva upp den skattereform som man varit överens med oss om att genomföra. Det gäller även reavinstbeskattning av bostäder.

Herr talman! Stina Eliasson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att de s.k. familjehemmen -- trots skattereformen -- skall kunna finnas tillgängliga för socialtjänstens behov när det gäller vård av barn och ungdom i behov av samhällets särskilda stöd. Ett av huvudsyftena med skattereformen är att skapa en neutral beskattning av arbetsinkomster. Detta gäller i princip alla slag av ersättningar för arbetsinsatser. Beträffande kostnadsersättningar har i princip offentligt anställda varit befriade från att ta upp dem till beskattning, och de har då inte heller fått avdrag för de omkostnader som ersättningen avsett att täcka. Av likformighetsskäl gäller i fortsättningen emellertid samma beskattningsregler för såväl offentligt som privat anställda i detta avseende. Kostnadsersättningar skall således tas upp som intäkt medan avdrag medges för omkostnaderna. Vad jag nu sagt kommer också att gälla för sådan kostnadsersättning som utges för vård av person i enskilt familjehem. Det kan vara svårt att beräkna omkostnadernas storlek. Det är därför dessa normalt bör antas kunna uppgå till ett schablonbelopp med vilket avdrag kan medges vid taxeringen. I sådana fall kommer inte heller preliminärskatt att dras på kostnadsersättningen. Riksskatteverket bör kunna ge närmare rekommendationer om bl.a. schablonbeloppens storlek. Det står naturligtvis den skattskyldige fritt att visa att kostnaderna varit högre och på så vis få avdrag för dessa. Skatteomläggningen leder till likformig och lägre beskattning av arbetsinkomster. Skattereformen bör därför enligt min mening få en positiv inverkan på människors engagemang i familjehemsvården.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av riksdagens beslut i vissa biståndsfrågor. Frågorna som Jan-Erik Wikström tar upp åtgärdas för närvarande på olika sätt inom UD och biståndsmyndigheterna. När det gäller utredningen om kreditinstrumentets roll i biståndet kan jag meddela Jan-Erik Wikström att den kommer att tillsättas inom kort. Direktiv till utredningen håller på att utarbetas, och enligt vår tidsplan skall resultatet av utredningen kunna presenteras före sommaren 1991. Utredningens uppgift är beroende av andra diskussioner och överväganden som t.ex. regeringens ställningstagande till utredningen om det bilaterala biståndets organisation och arbetssätt, och i synnerhet då förslagen som gäller behovet av att stödja u-ländernas näringslivsutveckling. Utredningen kommer nu lägligt i tiden, inte minst med hänsyn till de livliga internationella diskussioner som pågår om krediternas roll i biståndet. Att utarbeta direktiv som sätter frågan i sitt rätta internationella sammanhang har tagit några månader. Jan-Erik Wikströms andra fråga gäller det franskspråkiga Afrika. FNs utvecklingsprogram, Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken har tagit initiativ till en särskild fond för att bygga upp kunskap och kapacitet för att i ett långsiktigt perspektiv skapa underlag för utvecklingspolitiken i Afrika. Efter riksdagens beslut har Sverige aktivt medverkat i detta arbete och kommer att ingå i en styrelse för fonden som väntas börja sin verksamhet i början av år 1991. En viktig fråga har för svensk del varit att det franskspråkiga Afrikas problem och behov skall uppmärksammas. Arbetet i fonden ger anledning till att bygga upp kunskap på svensk sida om förhållandena i dessa länder. Den tredje delfrågan avsåg hur hemvändande biståndsarbetares erfarenheter tas till vara. Med breddningen i det svenska biståndssamarbetet kommer nya personalkategorier in i bilden. SIDAs nya utbildningsbyrå söker nya vägar för att ta till vara dessa personalkategoriers erfarenheter i biståndsarbetet. Det avser bl.a. möjligheter att mer systematiskt dra in företagsanställd personal i utbildningsverksamheten.

Herr talman! Jag läser självfallet allt riksdagstryck, särskilt skrivelser från regeringen, mycket noggrant. När jag läste skrivelse 1990/91:15 och kom till s. 24, fann jag under rubriken Internationellt utvecklingssamarbete att skrivelsen var slutbehandlad. Jag undrade då vad som hade hänt med de tre tillkännagivanden som utrikesutskottet hemställt om att riksdagen skulle göra. Tillkännagivandena gällde alltså åtgärder för en långsiktig kunskapsuppbyggnad om det fransktalande Afrika, en parlamentarisk utredning med uppgift att göra en översyn av u-krediterna och andra kreditinstrument från biståndspolitisk synpunkt samt vikten av att ta till vara hemvändande biståndsarbetares erfarenheter. Det stod att läsa att skrivelsen var slutbehandlad, men inte ett ord om dessa tillkännagivanden. Det var därför jag ställde min fråga. Jag tackar nu biståndsministern för svaret. Jag vet inte vad som har hänt, om man i raketfart har tagit upp dessa tre frågor inom utrikesdepartementet för att kunna komma med ett lämpligt svar i dag. Min fråga är: Varför fanns inte dessa tillkännagivanden omnämnda i regeringens skrivelse?
Herr talman! Tiden mellan riksdagens beslut om biståndsbudgeten och denna skrivelse är omkring en månad. Under denna månad har vi inte hunnit att fullfölja alla de propåer som riksdagen har kommit med. Det är kutym att regeringen får ta litet längre tid på sig än så. Detta är orsaken till att dessa tillkännagivanden inte har behandlats i skrivelsen. Så här i efter hand tycks det mig felaktigt att tolka detta som att skrivelsen är slutbehandlad, för det är den naturligtvis inte. Vi fortsätter att behandla detta.
Herr talman! Misstag kan ju hända i de bästa kretsar. Om man bara erkänner misstagen, så blir man genast förlåten.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om jag anser att plan och bygglagen spelat ut sin roll. Bakgrunden till frågan är regeringens beslut i ett ärende avseende ett överklagande av en detaljplan i Umeå kommun. Svaret är nej. Plan och bygglagen är både nu och fortsättningsvis grunden för samhällsplaneringen och ett viktigt instrument för medborgarinflytandet.
Herr talman! Jag vill tacka bostadsministern för svaret, som var ett klart nej på min fråga om planoch bygglagen har spelat ut sin roll. Jag undrar ändå om detta är med sanningen överensstämmande, eftersom regeringen genom ett beslut har godkänt byggande av ett höghus som skall bli hotell i centrala Umeå, där det finns riksintressanta områden som enligt fastlagd stadsplan är av riksintresse. Nu vill en penningstark intressent bygga ett höghushotell mitt i centrala staden, och detta har regeringen genom sitt beslut stöttat. Det finns inga motiv i regeringsbeslutet till varför man har gått ifrån stadsplanen. Området är tydligen inte längre av riksintresse, då man tillåter byggandet av detta höghushotell. Eftersom det saknas skäl, funderar också många andra kommuner över vad som ligger bakom beslutet. Inte minst inom Stockholms kommun undrar man vad regeringen egentligen menar. Det enda som statsrådet har anfört var när han under en intervju i Ekot sade att han inte vill köra över de lokala politikerna i Umeå, men en sådan intervju kan ju inte innehålla allt. Det är väl inget skäl som det finns något stöd för i plan och bygglagen! Kommer detta att bli vägledande inför framtiden? Kommer de starka ekonomiska intressena att väga tyngre än riksintressen, miljöintressen och bevarandeintressen? I så fall borde det ske en lagändring eller ett slopande av kriteriet riksintressen, om dessa så snabbt kan köras över när det finns andra intressenter med i bilden. Statsrådet borde ha kunnat motivera beslutet.
Herr talman! Jag vill med kraft vända mig emot påståendet att det för regeringens ställningstagande skulle ha haft någon som helst betydelse vem det är som skall bebygga tomten. Regeringen har i enlighet med vad som sägs i plan och bygglagen prövat detta ärende. Om man ifrågasätter om ett riksintresse har påverkats av en plan är det länsstyrelsen som i första hand har att bevaka ett riksintresse och att det inte -- som det uttrycks i lagen -- påtagligt skadas av de kommunala besluten. Länsstyrelsen har gjort en genomgång, och man har kommit fram till att riksintresset inte påtagligt skadas av de kommunala besluten. Därför har man ansett att det var möjligt att godta denna plan. Regeringen har gjort samma bedömning som länsstyrelsen. Regeringen har också bedömt att riksintresset inte påtagligt skadas i detta fall och har därför ansett att planen kan antas. Det har i denna fråga också förekommit en lång rad överklaganden från kommuninnevånare. Låt mig bara säga att det inte är fråga om att köra över en lokal opinion. Det är fråga om att mot bakgrund av vad som sägs i plan och bygglagen bedöma det som vi hade att i första hand ta ställning till, nämligen riksintresset som sådant. Vi har alltså i regeringen funnit att det inte påtagligt skadas av det kommunala beslutet.
Herr talman! Det var bra att höra att det funnits i varje fall några tankar i samband med beslutet och att detta inte tillkommit på lösa boliner, men vad bostadsministern förtiger är att riksantikvarieämbetet och boverket har ansett att det aktuella läget är av så stort riksintresse att det är bevarandevärt. Det är för en lekman som mig när jag reser genom Umeå stad helt klart att stadssilhuetten och miljön kommer att förändras alldeles påtagligt av detta stora spökhotell mitt inne i en låg bebyggelse. Det kommer att skymma mycket av den utsikt som finns mot den vackra älvbrinken osv. Dessutom kommer hotellet att påverka miljön i staden, eftersom det kommer att dra till sig mycken trafik. Det vore kanske på sin plats att man klarare definierade vad ett riksintresse är och om det kan offras så här lätt.
Herr talman! Jag vill upprepa att det finns ett riksintresse ur kulturminnesvårdssynpunkt i centrala Umeå. Det är helt riktigt att riksantikvarieämbetet menade att detta riksintresse skulle ta skada av detta kommunala beslut. Länsstyrelsen och även regeringen gjorde en annan bedömning. Regeringen har därför, som sagt, mot bakgrund av att vi ansett att riksintresset icke påtagligt skadas om planen genomförs, antagit planen. Det är det som ligger bakom beslutet och den redovisning som jag har lämnat.
Herr talman! Det är bara att beklaga att beslutet har utfallit på detta sätt. Det kan inte vara så att alla mellanstora städer i Sverige numera skall ha ett höghus inne i centrala staden för att de skall anses vara städer av god kvalitet. Det finns många områden i Umeåregionen som skulle ha passat betydligt bättre för inplacering av ett höghushotell. Man var inte bunden vid en förläggning enbart till denna plats. Regeringen borde kanske också ha tagit litet mera hänsyn till de protester som även har riktats mot regeringen i detta ärende. Också de tunga myndigheterna riksantikvarieämbetet och boverket gjorde en annan avvägning. Beslutet får dessutom den principiella följden att det skapas en stor osäkerhet om huruvida det över huvud taget finns någon mening i att för framtiden klassa miljöer som riksintressanta. Den situationen uppstår om man så snabbt kan gå ifrån ett sådant här avgörande, dessutom på så svaga grunder som har skett i Umeå.
Herr talman! Regeringens prövning har gällt ärendet i Umeå. Regeringen kommer självfallet i alla de sammanhang där det anförs att riksintressen skulle ta skada att pröva ärendena från fall till fall. Det är alltså inte fråga om prejudicerande ställningstaganden, utan de är att betrakta som ställningstaganden i de aktuella fallen. I detta fall har det gällt påverkan på riksintressen beträffande kulturminnesvården i den centrala delen av Umeå, och regeringen har funnit att ett antagande av planen inte skulle innebära någon påtaglig skada för riksintresset. Det är det som har legat till grund för beslutet.
Herr talman! Det återstår naturligtvis att se. Jag antar att det kommer flera prövningsärenden till regeringen. Med det inträffade som grund kommer man kanske att vilja få fram den tolkningen att regeringen kräver sådana här beslut. Vi skall naturligtvis med stort intresse följa den inställning som regeringen ger uttryck för i de olika frågorna. Vi förstår att det i detta fall haft stor betydelse att starka socialdemokratiska företrädare har stått bakom beslutet. Jag tycker inte att detta skall väga tyngst, utan det är riksintresset som i sådana fall skall göra det. Jag ser det som ett stort svek mot Umeå stads innerkärna att man tillåter byggandet av ett hotell av den här storleksordningen där.
Herr talman! Jag vill än en gång med skärpa understryka att de insinuationer som nu görs om vad som skulle varit bakgrunden till regeringens beslut är i allt oriktiga. Det enda som varit vägledande för oss är bestämmelserna i plan och bygglagen, varvid vi haft att pröva om ett riksintresse lider påtaglig skada, om en plan antas. Vi har funnit att det här inte lider någon påtaglig skada och att planen därför kan antas. Jag undanber mig varje form av insinuationer om att annat skulle ha varit vägledande för regeringens beslut i denna fråga.
Herr talman! Det som statsrådet nu tillade om beslutsunderlaget var intressant. Det är naturligtvis tröstefullt att hänsynen till plan och bygglagen varit vägledande, men det stillar inte den oro inför framtiden som jag känner när man kan frångå en översiktsplan och på detta sätt klart förändra en stadsbild.

Herr talman! Karl-Gösta Svenson har frågat finansministern vilka åtgärder han tänker vidta för att åstadkomma en fullgod lagstiftning avseende brutna räkenskapsår. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Riksdagen beslöt i våras om vissa ändringar i reglerna som trädde i kraft den 1 juli i år. Ändringarna innebär att bl.a. enskilda näringsidkare som regel skall ha kalenderåret som räkenskapsår. Som Karl-Erik Svenson har varit inne på finns det sedan tidigare en regel som innebär att alla företag inom en koncern skall ha samma räkenskapsår. En koncern i dagens mening kan bestå exempelvis av en enskild näringsidkare och ett aktiebolag som ägs av honom. Sammantaget leder detta till att ett aktiebolag som ägs av t.ex. en enskild näringsidkare nu kan behöva byta räkenskapsår så att det blir samma inom koncernen. Detta gäller emellertid inte om näringsidkaren är en enskild jordbrukare, eftersom denne omfattas av jordbruksbokföringslagen, som inte har någon liknande koncernregel. Av detta följer att den jordbrukare som i Karl-Gösta Svensons exempel äger mer än hälften av aktierna i ett byggnadsföretag inte behöver lägga om räkenskapsåret i aktiebolaget. Reglerna i bokföringslagen innebär vidare att man kan få dispens från den nu angivna regleringen. Förutsättningen för dispens är att det föreligger synnerliga skäl. Dispensfrågorna prövas av riksskatteverket, vars beslut kan överklagas till regeringen. Karl-Gösta Svenson har påstått att en tillämpning av de nu gällande reglerna på detta område innebär att man måste bryta mot minst en av de i sammanhanget relevanta lagarna. Jag förstår inte vad han menar med det. Såvitt jag förstår är så inte fallet. Jag kan därför inte heller finna någon anledning att nu ändra dessa bestämmelser.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är bra att vi har fått detta klarläggande beträffande jordbrukarna, men av svaret kan man konstatera att det uppstår en styrande effekt när en person som idkar enskild näringsverksamhet samtidigt driver ett bolag inom en helt annan bransch. Även när det inte föreligger något samband mellan verksamheterna får man den effekten att räkenskapsåret måste ändras till kalenderår för det aktuella bolaget. Jag tycker att det är en svaghet i lagstiftningen. Det är näst intill omöjligt att få dispens, eftersom det härför fordras att synnerliga skäl skall föreligga.

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta eller föreslå för att minska köerna till fångvården. Av Hugo Hegelands fråga får man intrycket att dömda som skall verkställa ett fängelsestraff inte kan tas emot. Så är inte fallet. De som inställer sig på en anstalt med ett föreläggande eller en verkställbar dom får alltid omgående påbörja verkställigheten.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för försöket att svara på min fråga. Jag är mycket förvånad över svaret, eftersom min fråga föranleddes av just meddelanden i pressen och i TV om ökande köer till fängelserna. Nu bestrider statsrådet detta, och det var ju utomordentligt intressant, eftersom en av anledningarna till att man halverade strafftiden just var att man ville minska köerna till fängelserna. Det har alltså uppstått en helt ny situation. Svaret ger ett starkt intryck av att statsrådet inte vet vad ordet ''verkställa'' betyder. Det är ju inte de dömda som skall verkställa ett fängelsestraff, utan det är givetvis kriminalvården som verkställer straffet. Den dömde avtjänar straffet. Man bör enligt min uppfattning i detta sammanhang ha bättre distinktioner. Drygt 16 000 personer per år döms i dag till fängelse eller kriminalvård, som det heter i förskönande syfte. Man har diskuterat att det måste byggas fler fängelser eller kriminalvårdsanstalter, men det fattas pengar, och därför har vi fått köer. Är detta helt felaktigt, statsrådet?
Herr talman! Läget är det att vi har en mycket hög beläggning i våra fängelser. De öppna anstalterna har i dag i vart fall på sina håll en beläggning på upp emot 96 %, och det är högre än föregående år. På de slutna anstalterna var beläggningen den 1 Vi har som ambition att hålla en beläggning på 85 % för att i anstalterna ha utrymme för placeringar som kräver hänsyn till särskilda behov. Vi har numera en mycket ambitiös kriminalvård, som försöker tillgodose exempelvis behovet av att få komma till en narkotikafri anstalt eller till en anstalt som har en särskild behandling att erbjuda. När vi har en så pass hög beläggning som det här är fråga om -- över 90 % -- uppstår givetvis svårigheter när det gäller att uppfylla dessa ambitioner. Dessutom är kriminalvårdsstyrelsens system för placeringar av dem som är dömda och skall inställa sig för verkställighet föråldrat. Vi har än så länge inget ADB-stöd. Detta är emellertid frågor som kriminalvårdsstyrelsen mycket aktivt arbetar med, och vi har vidtagit särskilda åtgärder för att få till stånd en större effektivitet när det gäller att utnyttja de tillgängliga fängelseplatserna.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för detta betydligt fylligare svar, som bättre svarar mot min fråga och anledningen till min fråga. Eftersom jag har suttit vid förhandlingarna i justitieutskottet och även har besökt kriminalvårdsanstalter kan jag säga att det är mycket ambitiöst att man försöker placera de dömda i rätta miljöer. Detta är särskilt problematiskt när det gäller längre fängelsestraff, och det skapar givetvis köer. Jag skulle utöver detta vilja ställa en fråga. Det är heller inte omöjligt att statsrådet har funderat över detta. I USA har det blivit allt vanligare att privata firmor tar över fängelserna. Jag har sett en uppgift i tidningen Arbetet -- som naturligtvis är ett verkligt sanningsvittne -- från den 13 maj om att privata fängelser öppnas runt om i landet i USA. Det finns även en del ideella föreningar inom den här verksamheten. Bl.a. sköts ett kvinnofängelse i Volunteers of America. Andra fängelser sköts av vinstdrivande företag, såsom The Corrections ''det amerikanska tuktbolaget''. Florida var den första delstaten som hade en ungdomsvårdsskola av den här typen.
Herr talman! Ylva Johansson har frågat mig om regeringen avser att presentera ett lagförslag om registrerat partnerskap för homosexuella under innevarande riksmöte. Det förslag till lagstiftning om registrerat partnerskap som socialstyrelsen har utarbetat behandlas för närvarande inom justitiedepartementet. Förslaget, som snarare kan karakteriseras som en skiss, reser en hel del frågeställningar som kräver ytterligare analyser. Socialstyrelsens förslag innehåller t.ex inte någon fullständig inventering av de rättsverkningar som kan följa, utan är mera att se som en modell. Det fortsatta nödvändiga beredningsarbetet bör äga rum under parlamentarisk medverkan. Detta arbete kommer knappast att kunna slutföras inom sådan tid att ett lagförslag kan överlämnas till riksdagen under innevarande riksmöte.
Herr talman! Riksdagen har konstaterat att det är samma känslomässiga och ekonomiska sammanbindning som utgör grunden för både heterosexuell och homosexuell samlevnad. Men homosexuella par saknar i dag möjlighet till ett fastare familjebildningssystem. Regeringen har själv tidigare framfört att det måste vara en viktigt samhällsuppgift att underlätta en stabil homosexuell samlevnad. Nu har socialstyrelsen presenterat ett lagförslag som syftar till att rättslikhet mellan hetero och homosexuella parförhållanden skall uppnås i flera viktiga avseenden. Jag vill tacka justitieministern för svaret, men jag är besviken över att regeringen inte planerar att komma med en proposition i den här frågan under detta riksmöte. Jag skulle vilja fråga justitieministern om regeringen har för avsikt att presentera ett lagförslag om registrerat partnerskap för homosexuella eller om det här är ett försök att begrava frågan. Såvitt jag är underrättad har också den socialdemokratiska partikongressen uttalat sig positivt i frågan och uttalat att frågan bör ges en skyndsam behandling av regeringen. Jag skulle också vilja fråga om anledningen till att man vill ha en parlamentarisk beredning. Det är ju sällan riksdagen ställer sig negativ till en parlamentarisk beredning av en fråga. Men på vilka punkter finns det anledning att förankra den här frågan i andra partier? Min övertygelse är att en ganska bred majoritet av den här kammaren i dag skulle stödja ett förslag från regeringen om införande av registrerat partnerskap för homosexuella.
Herr talman! Det gläder mig att Ylva Johansson är övertygad om att det i riksdagen finns en bred enighet om att i den här frågan följa den riktning som socialstyrelsen har presenterat i sitt förslag. Det torde underlätta det beredningsarbete som kvarstår innan regeringen har möjlighet att lägga fram en proposition. Regeringen kommer att arbeta med den här frågan så skyndsamt som det över huvud taget är möjligt.
Herr talman! Det var välkommet att regeringen skall arbeta så skyndsamt som möjligt. Men jag skulle ändå vilja ställa en kompletterande fråga, eftersom jag tycker att det vore mycket olyckligt om frågan skulle behöva dras igenom valrörelsen och inte kunde avgöras förrän efter det kommande valet. Socialstyrelsen förslag har ju i alla fall av socialstyrelsen presenterats som ett lagförslag, och det har de fördelarna att det inte skulle innebära många ändringar i annan lagstiftning. På vilka punkter betraktas detta förslag som skiss eller modell?
Herr talman! Det vi talar om nu är ett helt nytt rättsinstitut i svensk lagstiftning. När man inför ett sådant är det ganska viktigt att man har klart för sig vilka rättsverkningar som kan följa. Detta måste naturligtvis beredas på ett noggrant sätt. Det vore mycket olyckligt om vi genomförde en så pass genomgripande lagändring som detta innebär utan att vara övertygade om att den kommer att fungera och vilka konsekvenser den över huvud taget får. Jag reagerar litet grand mot Ylva Johanssons sätt att närma sig frågan. Vi har ett förslag från socialstyrelsen. Det kräver ytterligare beredning, bl.a. för att, som jag tidigare sade, inventera de olika rättsverkningar som kan bli en följd av institutet. Detta kräver en utredning i vanlig ordning, och jag bedömer det för närvarande knappast som möjligt, ens om arbetet sker med största skyndsamhet, att en proposition kan föreligga under innevarande riksmöte. Det är möjligt att vi hinner med det, men jag bedömer det som väldigt svårt att hinna med. Jag tycker att Ylva Johansson borde vara nöjd med ett sådant svar.
Herr talman! Jag har naturligtvis stort förtroende för regeringens beredningsarbete. Jag är själv inte jurist och kan inte avgöra frågan. Självfallet litar jag på att regeringen gör en riktig bedömning av hur man behöver förbereda andra rättsliga verkningar. Men vad jag frågade var på vilka punkter detta gällde och hur förslaget förhåller sig till det danska förslaget, som redan är genomfört.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig om jag är beredd att medverka till ett snabbt riksdagsbeslut i enlighet med naturvårdsverkets önskan i fråga om skydd av grundvattnet. Situationen beträffande grundvattnet är allvarlig. Regeringen uppdrog därför i augusti 1989 åt naturvårdsverket att utarbeta underlag för en nationell strategi för god vattenkvalitet. Uppdraget har redovisats till regeringen i mitten av september i år i form av rapporten Sötvatten '90, ett aktionsprogram för en nationell strategi för god vattenkvalitet. Rapporten kompletterar de andra aktionsplanerna Hav '90, Luft '90 och Natur '90. Samtliga dessa aktionsplaner har tagits fram på uppdrag av regeringen som ett led i förberedelserna för den miljöproposition som läggs fram för riksdagen under våren. Regeringen kommer då att ge sin helhetssyn på miljöpolitiken och också närmare redogöra för sitt ställningstagande till de åtgärder som föreslås i Sötvatten '90.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
Herr talman! Gudrun Schyman är tyvärr förhindrad att närvara här i kammaren i dag. Jag ber att på hennes vägnar få tacka för svaret på denna fråga. Gudrun Schyman har ställt frågan därför att hon känner stor oro, vilket ministerns svar bekräftar att vi alla gör, över situationen för grundvattnet. Vi tycker naturligtvis att det är mycket bra att naturvårdsverket har fått i uppgift att göra en samlad utredning kring grundvatten och sötvatten i övrigt och att detta kommer till riksdagen i samband med att vi behandlar den stora miljöpolitiska propositionen. Det kan ändå inte hjälpas att man ibland känner att det finns delar i detta beslut som vi hade kunnat ta upp tidigare och att ambitionen att behandla helheten kan leda till att kanske förhållandevis enkla men viktiga beslut i onödan fördröjs. Jag tänker då särskilt på en del som berörs i denna fråga, nämligen saltvatteninträngningen speciellt i skärgårdsområden. Där har vi från vänsterpartiet tidigare motionerat och krävt att man skulle belägga denna rätt att använda vattnet med någon typ av tillståndsplikt i syfte att göra människor uppmärksamma på vad som faktiskt håller på att hända och att det faktum att någon oansvarigt utnyttjar vatten på sin fritidstomt till sitt fritidshus kan leda till att man -- för hur långt fram till vet vi inte -- ödelägger möjligheterna för alla att få tillgång till färskvatten. Därför tycker vi nog att frågan hade kunnat bli föremål för riksdagens beslut redan för några år sedan. Därmed hade vi kanske sluppit en del av de problem som vi har sett föregående sommar men även denna sommar.
Herr talman! Det är i och för sig riktigt att vi genom att ha ingripit på ett tidigare stadium, innan vi fick en så omfattande exploatering av vissa väldigt känsliga skärgårdsområden, skulle ha kunnat förebygga denna situation. Det var för att få en möjlighet att hantera dessa frågor som naturvårdsverket fick uppdraget. november. Det har inte riktigt gått en vecka sedan dess. Jag kan försäkra att vi inte kommer att dröja med att vidta åtgärder nu. Det rör sig om bl.a. ganska komplicerade lagfrågor och gammal sedvanerätt, som man måste angripa. Det är inte så enkelt, vilket naturvårdsverket också har påpekat. Jag vill dock säga att det finns möjligheter för kommuner och länsstyrelser att ingripa även med stöd av nuvarande lagstiftning. Också detta är ganska komplicerat. Men jag skall ge ett exempel. Det finns i vattenlagen en allmän aktsamhetsregel, som innebär att var och en måste iaktta aktsamhet så att icke vattentillgången skadas. För att förstärka skyddet för en yttre grundvattentillgång får länsstyrelsen inrätta ett vattenskyddsområde kring denna samt föreskriva de inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter och meddela de andra föreskrifter som behövs. Det finns alltså faktiskt möjligheter att ingripa med utnyttjande av nuvarande lagstiftning. Men jag tror att det kommer att vara till nytta att få en samlad strategi, som vi kan se till att alla tillämpar i fortsättningen.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det är en fördel om vi kan få en samlad strategi. En anledning till att enskilda kommuner eller länsstyrelser inte utnyttjar denna möjlighet kan vara att de tycker att det är mycket svårt att gå fram på egen hand och avvika i väsentliga avseenden från hur likartade situationer blir behandlade i andra delar av landet. Jag tror också att det kan vara så att man inte har uppmärksammat denna möjlighet och att kommunerna kanske inte har upplevt att de har fått tillräckligt stöd i att använda sig av denna möjlighet. Regeringen borde kanske på ett tydligare sätt ha markerat för de kommuner som har starkt hotade områden att denna möjlighet redan finns och att kommunerna, om problemen är mycket allvarliga, borde ha använt denna möjlighet redan tidigare.
Herr talman! Det syftet tjänar faktiskt själva utredningen, som har kartlagt detta och på ett tydligt sätt talat om att möjligheten finns. Naturvårdsverket håller nu på att förbereda föreskrifter till kommuner och länsstyrelser i denna fråga. Naturvårdsverket har framhållit att det skulle vara bra att göra en smärre ändring i vattenlagen enligt vilken tillsynsmyndigheten kan vid vite förelägga någon som saknar tillstånd till vattenuttag att upphöra med sin verksamhet även under period då beslutet är överklagat. En sådan lagändring förbereds just nu i justitiedepartementet.
Herr talman! Även om vi nu har klagat över att dessa beslut har dröjt för länge, vill jag gärna avsluta denna debatt med att säga att vi är mycket glada över att dessa frågor nu skall bli föremål för riksdagsbehandling. Jag är även glad över vad ministern sade om att regeringen verkligen inte skall, när utredningen och remissomgången är klara, dröja med att komma med förslag så att vi kan i bästa möjliga mån reparera tidigare synder på detta område.

Herr talman! Siw Persson har, med hänvisning bl.a. Österdalälven, frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att stärka älvarnas skydd i naturresurslagen. Låt mig först konstatera att de älvar och älvsträckor som riksdagen beslutat undanta från vattenkraftsutbyggnad har ett lagligt skydd genom bestämmelser i naturresurslagen 3 kap. 1 och 6 §§. Detta skydd innebär förbud mot vattenkraftverk, vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål. Bestämmelserna innebär också att andra exploateringsföretag och ingrepp i miljön får komma till stånd inom de berörda områdena, endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur och kulturvärden. Enligt min uppfattning är det av riksdagen beslutade skyddet av älvarna så starkt att jag för närvarande inte kan se att det skulle finnas något att vinna på att genomföra några ändringar i naturresurslagen i detta avseende. Beträffande Brattströmmen kan jag konstatera att den är belägen i en del av Österdalälven som åtnjuter skydd enligt bl.a. de bestämmelser i naturresurslagen som jag nu har nämnt. Markavvattningsärendet i det aktuella vattenområdet prövas för närvarande av regeringen, varför jag givetvis inte nu kan kommentera detta.

Herr talman! Jag måste upprepa, Siw Persson, att jag inte ens efter sådana provokationer, indirekt kan kommentera ett kommande beslut. Riktigt så enfaldig är jag inte. Jag vill inte avhända mig möjligheten att bevaka miljöintressena. Jag vill dock påminna om att regeringen i våras förbjöd schaktningsarbetena. Jag har klart och tydligt deklarerat att när det gäller naturresurslagen, och det vet Siw Persson, är just frågan om älvarna, de undantagna älvarna, inte förhandlingsbar. Det är inte en prövning enligt naturresurslagen som det är fråga om här. Det är en prövning i annan ordning som gäller just detta. Det beslut som skall komma efter det att alla inblandade har yttrat sig tänker jag redovisa när det beslutet är fattat.

Herr talman! Ja, det är riktigt att det skall prövas på det sättet.

Herr talman! Ingrid Hasselström Nyvall har frågat mig om ansökningar om anslag inkommit för fortsatt arbete i Emån, och hur jag anser att detta skall utformas. Den ekonomiska ramen för det s.k. Emåprojektet fastställdes av riksdagen år 1978. Enligt vad jag har fått veta föreligger ingen framställning om ändrade ekonomiska förutsättningar för projektet. Lantbruksstyrelsen bemyndigades i anslutning till riksdagsbeslutet att lämna statsbidrag för åtgärder inom projektet. Jag har inhämtat från lantbruksstyrelsen att det för närvarande utgår bidrag för prövningskostnader. Nyvall den 20 oktober 1988 framgår att regeringen noggrant följer Emåprojektet. Regeringen har bl.a. i januari 1989 förbehållit sig prövningen av tillåtligheten enligt vattenlagen av flera delföretag inom projektet. Yttranden från förättningsmännen till regeringen förväntas komma in under 1991. Låt mig också nämna att regeringen i april 1989 till största delen fastställt ett beslut som länsstyrelsen i Kalmar län fattat i egenskap av tillsynsmyndighet enligt miljöskyddslagen. Genom beslutet förhindrades åtgärder som gav upphov till omfattande grumlingar i Emåns vatten. Regeringen har, så långt det är lagligen möjligt, skaffat sig inflytande över den prövning som skall föregå eventuella arbeten i Emån. Jag kan naturligtvis inte uttala mig om utformningen av sådana arbeten, eftersom det då finns risk att jag föregriper framtida regeringsbeslut.
Herr talman! Tack för svaret, statsrådet Dahl. Jag får också tacka för att regeringen noggrant följer Emåprojektet. Det är ju inte första gången vi diskuterade detta och kanske heller inte den sista. Jag tror nog att de kvarnar som tidigare fanns i Emån säkerligen snurrade betydligt snabbare än dagens byråkratiska. Jag vet att man väntar på en vattendom. Men sedan Sydkraft dragit tillbaka sitt förslag om vattenkraftsutbyggnad borde ärendet kunna behandlas snabbare. Vad som nu föranlett min fråga är uppgifter om att årensning planeras norrut genom Emådalen förbi Jag vill klart deklarera att debatten kring Emån måste handla om både hur åns egenart och särpräglade flora och fauna kan bevaras och hur lantbrukets intressen skall beaktas. Nu ligger en död hand över ån, och ingenting händer för att stimulera en positiv utveckling, t.ex. för att få ökadturism med fiske som ett väsentligt inslag. För två år sedan, i oktober 1988, lovade statsrådet Dahl mig i ett frågesvar att ta initiativ till en översyn av Emånprojektet med syfte att hela företaget skulle omprövas av riksdagen. Något sådant initiativ har vi inte sett. Är det inte dags att, i samband med den nya jordbrukspolitiken, se över om man inte kan koppla samman stödet för det öppna landskapet med Emåprojektet?
Herr talman! Det jag lovade, och det har jag verkligen följt, var att noggrant följa Emåprojektet. Regeringen har förbehållit sig prövning, och regeringen har efter besvär från exploateringsintressena fastställt de länsstyrelsebeslut som skulle skydda Emån. Vi har även ändrat praxis och tagit beslut i ett antal enskilda ärenden som gäller våtmarker och dikningsföretag, någonting som jag också lovade vid det tillfället. Detta är ju ett av många exempel på företag som grundar sig på riksdagsbeslut som inte överensstämmer med nuvarande syn på naturvården. Vi är inte färdiga med detta. I ett antal andra ärenden har vi tagit beslut som har stärkt skyddsintressena mot exploatörerna. Det allra tydligaste exemplet är Hornborgasjön. Jag kan lova att vi kommer att fullfölja det arbetet och att det kommer att återspegla sig i den miljöpolitiska propositionen, i den aktionsplan för naturvården och i den förnyade skärpta lagstiftning på naturvårdsområdet som vi kommer att förelägga riksdagen. I detta arbete har jag ett mycket gott samarbete med jordbruksministern.
Herr talman! Jag vill ändå återkomma med ytterligare en fråga. Det står här att statsrådet Dahl, från lantbruksstyrelsen, har inhämtat att det för närvarande utgår bidrag för prövningskostnader. Det vore intressant att veta om man vet någonting om omfattningen av de kostnaderna. Det står vidare att yttrandet från förrättningsmännen förväntas komma in till regeringen under 1991. Förekommer det någon styrning av detta t.ex. via naturvårdsenheten? Dessa förrättningsmän, arbetar de fullständigt fritt? Det var ju detta som ledde till den olyckliga utvecklingen 1988.